Herr talman! Efter den här taktiska indignationsdebatten i den högre skolan och huvudsakligen på mera allmänpolitiskt plan skall jag försöka återgå till den mera triviala dagordningen. Ordet »trygghet» har blivit flitigt utnyttjat i den politiska debatten under senare tid. Jag skulle tro att det användes i de allra flesta förstamajtal för fjorton dagar sedan. »Trygghet» för knippas mest med ekonomisk trygghet, trygghet i anställningen, trygghet om arbetslöshet trots allt uppstår, trygghet mot sjukdom. Mindre ofta talar man 'om själens trygghet, som inte nämnvärt påverkas av ekonomiska faktorer och som så många längtar efter, och inte heller om tryggheten i att få leva 1 ett demokratiskt land med yttrande :frihet och andra grundläggande frioch rättigheter. Det kanske anses alldeles självklart att vi allt framgent får be "Hålla vår demokrati. Det är naturligtvis tyvärr inte så. Och ändå tror jag att alla innerst inne skattar just demokratins frihet högre än något annat. Biskop Thomas” ord om friheten — »Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring» — sitter djupt rotade hos oss alla, även om vi inte så ofta tänker på det. Framför allt tror jag att vi har svårt att sätta oss in i hur det t.ex. är bakom järnridån, där den som försöker att fritt säga sin mening kan få dyrt plikta för sin oförsiktighet. Alla avhoppare från dessa länder bär vittne om hur högt de skattar friheten, när de ofta med risk för eget liv lämnar sitt fosterland, kanske för alltid. Försvarets styrka är ytterst vår garanti för att bevara vår demokratiska frihet och för att få leva i fred och därmed undgå de fruktansvärda och namnlösa lidanden som enskilda människor och familjer får utstå under krig. Vi har kanske också i vårt land svårt att riktigt förstå krigets innebörd, då vårt land under så lång tid förskonats från krigets fasor. Rent principiellt tror jag ändå att alla är beredda att acceptera att vår försvarskostnad skall vara så hög att den så långt möjligt ger oss garanti för att vår krigsmakt får behålla en fredsbevarande effekt — eller som det preciserades i försvarets målsättning 1964: »Krigsmakten skall verka för att vår fred och frihet bevaras.

När enigheten nu genom regeringens utspel efter höstens val har brutits, så är just frågan om försvarets fredsbevarande effekt och frågan om tryggheten för vår demokrati högaktuel la. Jag menar att det finns anledning att lyssna till vad våra försvarsexperter, de ledande militärerna, har för uppfattning om vad regeringens drastiska utspel innebär. Den 6 mars sade överbefälhavaren enligt ett TT-meddelande följande om utredningsalternativen: »Vi står därför inför en ordentlig nedskärning av vår i dag goda krigsmakt, om det lägsta alternativet skulle accepteras. Mycket av det som under många målmedvetna år byggts upp skulle efter hand snabbt förlora sin effekt.» Det lägsta alternativet är just socialdemokraternas. Det ligger i nivå med de kostnader som regeringen föreslagit i vår. Effekten för de olika vapengrenarna av regeringens nedfrysning har tidigare berörts, bl.a. av herr Bohman, och visar att det har blivit omedelbara och allvarliga konsekvenser av nedskärningarna. Redan nu stoppas sålunda 100 stridsflygplan eller 15 procent av alla sådana flygplanstyper i malpåse. Även för marinen får nedskärningen betydande konsekvenser. Chefen för marinen har betecknat de socialdemokratiska tankarna på ett segt försvar av Sveriges territorium som något av en chock för marinen. En sådan strategi, menar han, skulle innebära att Sverige gav upp det starkaste naturliga trumfkort vi har för vårt försvar, nämligen vår vattenbarriär mot tänkbara angripare. Våra skärgårdar, som ger möjlighet till spridd och dold basering, är unika i världen men kräver naturligtvis samtidigt tillräcklig omfattning av lätta enheter för att kunna utnyttjas effektivt. Amiral Lindemalm framhöll för en tid sedan i annat sammanhang att styrkeförhållandena i Östersjön har ändrats till vår nackdel, och han bedömde våra nuvarande resurser som helt otillräckliga. Den socialdemokratiska nedskärningen ter sig mot den bakgrunden ännu mer äventyrlig. Hur kommer nedbantningen av försvaret att påverka målsättningen? Försvarsministern har antytt att målsättningen måste ändras, och han har talat om ett segt försvar av territoriet. Det vore värdefullt att få ett klarare besked. om vad som ligger bakom dessa antydningar. Herr Ståhl var inne på denna fråga tidigare, men jag tycker inte att vi ännu har fått full klarhet, trots att försvarsministern i polemik med herr Ståhl försökt förklara sin inställning. Försvarsministern frågade bl.a., om vi har råd med ett utpräglat periferiförsvar. Ja, har vi inte det, så måste våra möjligheter att avvärja ett anfall vid gränsen eller kusten bli minskade. Man undrar då, vilka delar av landet som försvarsministern är beredd att ge upp. Om vi går tillbaka till försvarsdebatten 1932, fanns det då enligt vad jag hört av dem som var med, åtminstone en framträdande socialdemokrat som erkände att hela landet inte kunde försvaras med den dåvarande socialdemokratiska försvarspolitiken. Arthur Engberg, senare ecklesiastikminister, sade rent ut att Gotland fick lov att prisges. Är socialdemokraterna i dag beredda och tillräckligt ärliga att rent ut säga var man vill minska möjligheterna för vårt land att avslå ett anfall vid kusten. eller vid gränsen? Är det i Skåne, i Norrbotten eller i delar av Mellansverige? Försvarsministern, som var inne på tankegången, vilken uppenbarligen var hans egen, att vi kanske inte har råd med periferiförsvar, måste ändå ha tänkt längre. Vilken periferi är det som vi inte har råd att försvara? Om den nuvarande målsättningen skall ändras — och det är nödvändigt enligt de militära experterna, om prisnivån kommer att ligga på eller under den som nu har angivits i samband med försvarets anslag för kommande budgetår — måste detta få konsekvenser för någon eller några landsändar. Hur blir det då, herr talman, med tryggheten i dessa områden? Och hur blir det med tryggheten för den enskilde soldaten? Ett försvar, tillräckligt starkt för att tillbakavisa en presumtiv fiende vid gränsen eller vid kusten, är självfallet mest skonsamt mot våra soldater och sannolikt även mot civilbefolkningen. För den anfallande blir det lättare att genomföra en kustinvasion, som annars är ett svårt företag, om vårt flyg och vår marin har försvagats dessförinnan. En kustinvasion, som kräver stor materiell och personell insats av fienden, orsakar också samtliga våra försvarsgrenar större förluster än eljest. Långtgående försvagningar av vårt försvar minskar självfallet krigsmaktens fredsbevarande effekt och ökar både direkt och indirekt risken för våra soldaters liv — ja, naturligtvis för alla medborgares liv. En viktig faktor av betydelse för försvaret på lång sikt är försvarsviljan, som psykologiskt torde påverkas i negativ riktning av ett försvagat försvar. Man kan på det sättet råka in i något av en ond cirkel, då försvarsviljan och försvarets förankring hos vårt folk ytterst kan påverka försvarsanslagens storlek. Det finns också en annan påtaglig risk av psykologisk art. Om försvaret, som nu, fråntas möjligheten till väl avvägd långtidsplanering och i stället blir utsatt för hastiga och drastiska nedskärningar, måste rekryteringen till olika befälskategorier och förutsättningarna att hålla kvar fast aktiv personal i tjänst minska i mycket hög grad. Trygghetsfaktorn kommer naturligtvis också in i bilden för många civilmilitärer och för dem som är sysselsatta inom vissa industrier, både stora och små, med leveranser till försvaret. Men inte heller i dessa avseenden har man från regeringens sida velat lämna några som helst besked om vilka konsekvenser det kommer att bli för de enskilda människorna. En nedskärning av vårt försvar kan vi få dyrt betala. Det kan bli betydande ekonomiska påkänningar om hotbilden hastigt förändras i vår del av världen. Då kanske vi bittert ångrar ett lättsinne, som medför betydligt större kostnader än om försvaret kontinuerligt hållits på en högre nivå. Vi kan också, i likhet med våra grannländer, få uppleva att försvaret inte har tillräcklig styrka för att verka fredsbevarande. I ett stormaktskrig kan vi då lätt klämmas mellan två sköldar. Stormakterna litar inte på att vi kan förhindra en ockupation från den ena eller andra parten, och det kan på endera sidan bedömas som en taktisk nödvändighet att försäkra sig om vårt territorium. Norrmän och danskar kan ge oss påtagliga bevis för vad det innebär att vakna upp ur en försvarspolitisk törnrosasömn. De har lärt av erfarenheterna på sitt sätt. Vår enda väg för att undvika att vår demokratiska trygghet går förlorad är att satsa på ett starkt och fredsbevarande försvar.

Vi i högerpartiet kan på inga villkor vara med om en sådan lättsinnig politik och jag yrkar, herr talman, bifall till reservationerna av herr Virgin m.fl.

Herr talman! Under debatten har ju i stor utsträckning allmänna synpunkter anlagts på hela det föreliggande utlåtandet. För min del vill jag endast gå in på några detaljer. Det gäller avsnittet om arméns avlöningsanslag, där utskottet även tar ställning till vissa andra frågor än just avlöningarna. Jag har i motion II: 1010 framfört vissa yrkanden i hithörande anslagsfrågor. Yrkandena avser i första hand förbandens utbildningsavdelningar beträffande vilka departementschefen i propositionen föreslår viss omorganisation — förslag som utskottsmajoriteten anslutit sig till. Vid förbanden inrättades på förslag av 1954 års befälsutredning ett stabsoch verkställighetsorgan, direkt underställt förbandschefen, vilket skulle ha till uppgift att ombesörja utbildningen inom olika förband. Detta innebar att man för att bättre kunna utnyttja befäl och övriga instruktörer sammanförde dessa till centrala befälsoch instruktörsgrupper. Utbildningsavdelningen kunde sedan efter behov fördela denna personal till bataljoner m.m. för medverkan vid utbildningsoch övningsverksamhet. På så sätt har behovet av befälspersonal inom förbanden i stort kunnat tillgodoses på ett tillfredsställande sätt. Chefen för armén har i ett yttrande uttalat att denna form är den mest tillfredsställande för ett effektivt utnyttjande av tillgängligt befäl. Det heter i yttrandet bl.a. att regementschefens stabsorgan för utbildningsfrågor torde vara den instans som bäst kan överblicka det samlade behovet av centrala befälsgruppens medverkan i utbildningsarbetet. Gruppen bör därför principiellt lyda under utbildningsavdelningen och ställas till bataljonschefs förfogande för viss tid eller uppgift. I proposition nr 110, som tillstyrkes av utskottet, föreslås att dessa befälsgrupper skall spridas ut på bataljonerna och utnyttjas där. En sådan spridning torde emellertid komma att resultera i än större svårigheter att effektivt utnyttja det tillgängliga befälet. Det blir ett ständigt byte av personal inom förbanden, vilket säkerligen kommer att göra att samma resultat som i dag inte kan uppnås. Bataljonerna har nämligen mycket varierande behov av personal under ett utbildningsår. Genom det tillämpade centrala systemet har man, som jag nämnde, kunnat tillgodose behoven efter hand som de uppstått, men med den nu föreslagna ordningen kommer det att bli ständiga byråkratiska förvecklingar mellan personalen och cheferna inom ett förband. Det försvårar också arbetet med redovisning av personal, med utbildningsplaner, timplaner o. d. Jag har svårt att förstå varför statsrådet föreslagit denna omorganisation. Jag kan enbart konstatera att chefen för armén torde vara den som bäst kan avgöra huruvida den nu gällande organisationsformen är den mest effektiva. Det är i alla fall han som sedan detta beslut fattades haft att tillse att den mest effektiva organisationen tillämpas vid arméns förband. Jag skall inte ställa något yrkande om bifall till motionen, utan jag har bara velat erinra om de synpunkter jag där anfört i denna punkt. Den andra punkten jag tagit upp i motionen gäller fredsplaceringen av ställföreträdande kompanichefer. I utskottsutlåtandet anförs att det för fredsplacering som ställföreträdande kompanichef fordras kompetens för krigsplacering som bataljonschef. Statsrådet framhåller i propositionen att formell kompetens för krigsplacering som bataljonschef skall föreligga. Detta innebär att det fordras att den som genomgått militärhögskolans allmänna kurs får sådan fredsplacering oavsett om vederbörande erhållit erfarenheter på detta område. Man har helt bortsett från den möjligheten att underofficer som genomgått utbildning för formell kompetens för krigsplacering som kompanichef skulle kunna placeras som ställföreträdande kompanichef i fred, detta oaktat han har lång erfarenhet av arbete inom kompaniet. Det verkar nästan som om vi återvänder till en organisation som fanns före 1960 års befälsordningsbeslut, där gränsen sattes vid studentexamen för erhållande av sådan fredsplacering. Nu har man oaktat detta måst placera underofficerare som ställföreträdande kompanichef på grund av personalbrist. Därför förefaller det verkligen egendomligt att inte förbandscheferna kan ges möjlighet att placera dem som ordinarie ställföreträdande kompanichef. Utskottet har bl.a. i sin motivering för ett avslag på min motion sagt att underofficer inte är kompetent att »planlägga och leda stridsövningar vid det samlade kompaniet». Det är verkligen förvånansvärt, och utskottets talesman har också ansett att så är fallet. Det är högst egendomligt att riksdagen en gång kunnat fatta beslut om att krigsplacera underofficer i kompanichefsbefattning då han nu inte befinnes kompetent att leda en stridsövning. Hur i all världen skall han kunna leda ett kompani i krig om han inte duger till att göra det i fred? Herr Mellqvist tog som utskottets talesman upp denna fråga och hänvisade till ett beslut 1960, som man nu försöker springa ifrån. Jag har försökt undersöka de beslut som fattades i samband därmed, men det föreligger faktiskt icke någon bestämmelse om att ställföreträdande kompanichef skall ha bataljonschefskompetens. Det förefaller mig något egendomligt att man hänvisar till en bestämmelse som inte existerar. Det beslut som utskottsmajoriteten förordar innebär att bestämmelserna skärps och underofficerarna utestängs från fredsplacering i denna befattning. Herr talman! Jag kommer att yrka bifall till reservation nr 2 vid utskottsutlåtandet.

Herr talman! Jag skall inte ge mig ut på vare sig några utrikespolitiska eller militärpolitiska bedömningar eller utflykter i övrigt, utan jag skall hålla mig till två motioner som vi på högerhåll väckt, dels i anslutning till proposition nr 110 och dels under den allmänna motionstiden. Jag gör detta från den utgångspunkten att oberoende av vilken ekonomisk ram som än kommer att gälla för försvaret i framtiden är alla överens om att man inom denna ram vill uppnå högsta grad av effektivitet. I motion nr 611 i denna kammare har vi tagit upp tre frågor. De gäller förbandens lokalisering, förbandsproduktionen och befälsordningen. I fråga om dessa frågor har vi framfört krav på dels en modernisering, dels och framför allt en planering på lång sikt. Innan jag berör ett par detaljer vill jag säga att det inom krigsmakten pågår en kontinuerlig och jämn rationalisering som är långt driven och har medfört mycket goda resultat. Bl. a. vill jag peka på inskrivningsförfarandet och personalredovisningen. Men det finns ändå enligt vår uppfattning områden, på vilka man skulle kunna göra mera i fråga om rationalisering och planering på lång sikt. Alla känner till att många av våra förband snart ligger kringbyggda av städer eller andra tätorter. Det är allt svårare för förbanden att hitta utrymme för sina övningar. Terrängen blir ömtåligare genom bebyggelse, genom fritidsområden, strövområden m.m. Den blir ömtåligare också genom de högre bruksvärden som ständigt åsättes både skogen och jorden. Det innebär också att markskador blir dyrbara och i framtiden kommer att utgöra ett ännu större problem än i dag. Flera förband håller på att bli utestängda från sina förläggningsorter. Nu pågår s.k. generalplaneringar på förbanden, varvid man — skulle jag vilja säga — till varje pris försöker att hanka sig kvar på den nuvarande orten. Detta är helt naturligt. Där har förbanden legat länge, där trivs man och där känner man sig hemma. Men detta kan inte alltid vara riktigt och utgör sällan någon högre grad av långtidsplanering, och på detta sätt löser man inte frågorna radikalt. Rätt vad det är sitter man där med ryggen mot väggen, och man kan tvingas till snabba beslut i fråga om förbandsförflyttningar. Vi har haft nog av förbandskaruseller, vilka ställt sig mycket dyrbara och som jag vet att ingen längtar efter. Sedan vår motion skrevs har en del saker hänt på detta område. Vi har fått en utredning angående försvaret: »Försvarets fredsorganisationsutredning», som tar upp en del av de problem vi aktualiserat. Utskottet hänvisar i fråga om vad vi anfört i fråga om förbandslokalisering i vår motion till denna utredning. Men jag vill då påstå att utskottet antingen inte orkat eller inte velat bry sig om att riktigt förstå vad motionärerna vill få fram. Denna fredsorganisationsutredning har främst att klara ut förbandsnedläggningarna, i första hand flygvapnets. Denna fråga har inget samband med vårt utredningskrav. Vad vi på denna punkt vill ha fram är en planering på lång sikt för förbandens lokalisering. Därvid bör också beaktas önskemålet att åstadkomma rationella och driftsekonomiska enheter. En annan nyhet som har kommit efter det att vi väckte vår motion är att försvarets kostnadsutredning har presenterat ett delbetänkande vari man jämfört kostnaderna för bibehållande av nuvarande förbandsorganisation och kostnaderna för övergång till ett fåtal stora förbandsproducerande enheter. Efter vad jag kan förstå är det en mycket spekulativ beräkning utan — det vågar jag påstå något sakligt underlag. Vi för vår del spekulerar inte i någon förbandsproduktion enligt amerikanskt mönster, som kostnadsutredningen gör. Vad vi syftar till är en förbandslokalisering och förbandsproduktion som helt utgår från de förhållanden som råder här i landet, med anpassning till svenska krav och närmast med sikte på en kombination av den nuvarande ordningen och samverkan mellan förbanden inom en större region.

Jag skall inte här göra några värderingar av, om ett renodlat förbandssystem eller ett mera stationsoch linjebetonat system är den bästa utbildningsmetoden. Jag kan dock inte ansluta mig till utskottets skrivning där man påstår att erfarenheterna entydigt pekar på att förbandssystemet måste vara riktgivande.

Tekniska utbildningsanordningar är redan i stor utsträckning utbyggda på våra förband och kommer att byggas ut ännu mer i framtiden. Men det går inte att bygga ut sådana dyrbara anläggningar av flera slag på varje förband. Det är nämligen inte möjligt att på varje förband tidsmässigt utnyttja dessa på det sätt som man kan göra inom en större enhet. Det finns, vågar jag påstå, utbildningsanordningar som har kostat mycket pengar i anläggning och som även är dyrbara i drift, vilka utnyttjas endast under en mycket kort tid av utbildningsåret. Därför måste en samordning inom en större enhet genomföras för att få till stånd, om inte ett 100-procentigt så dock ett bättre tidsmässigt utnyttjande än vad nu är fallet.

Möjligheter att rationalisera genom ändringar i utbildningsorganisationen och gränsdragningar mellan försvarsgrenar, vapenslag, truppslag o. d. bör undersökas.» Det är samma tankegångar som vi varit inne på i vår motion. Jag uttrycker nu bara den förhoppningen att utredningen verkligen fördomsfritt angriper dessa problem. Den tredje frågan, befälsordningen, vill jag också beröra med några få ord. Även i detta sammanhang har det hänt en nyhet sedan motionen skrevs. Vi har begåvats med en ny utredning beträffande tjänsteställning inom krigsmakten, vilken jag inte närmare skall kommentera. Låt mig dock påpeka att den rika flora av grader som redan finns i det militära föreslås bli ytterligare utökad med ett antal utväxter, som ännu starkare befäster det intryck av en ogenomtränglig djungel som det militära gradsystemet måste ge en normalutbildad svensk medborgare.

Men tydligen är man rädd för att gå så radikalt till väga. Jag är medveten om att man då skulle kollidera med två svenska folksjukdomar: prestige och avundsjuka. Mot dessa kämpar betydligt mera framstående personligheter än jag förgäves. Med några ord vill jag också anknyta till befälsstatdelegationens betänkande, som Kungl. Maj:t gett riksdagen tillfälle att yttra sig om. Det har tidigare berörts av herr Werbro, och i vissa stycken kan jag instämma med honom. Vi kan dock inte ansluta oss till den decentralisering av trupputbildningen som går som en röd tråd genom betän kandet. Den är enligt vår mening icke förenlig med ett rationellt och modernt utbildningstänkande. Man förutsätter bl.a. att förbandens utbildningsavdelningar skall bli rena stabsorgan utan verkställighetsuppgifter. Vi anser utbildningsavdelningen vara den instans på förbandet som har den bästa överblicken både över våra omfattande utbildningsanordningar och över befälet vad gäller såväl specialinriktning som vars och ens personliga förmåga. Det är också utbildningsavdelningen som bäst kan placera envar på hans plats. En samordning av utbildningen inom förbandet genom utbildningsavdelningarna anser vi vara i linje med vad vi tidigare talat för, nämligen en centralisering och i viss mån schematisering av den militära utbildningen. Ledande av idrotten och den fysiska träningen inom förbandet har också berörts i prop 110. Alla vet att många av våra soldater när de rycker in har dålig kondition. Rekryterna hämtas till stor del direkt från skolbänken, och våra repetitionsövningssoldater tycks många gånger komma från ett mycket gott middagsbord. Båda kategorierna behöver mycken och grannlaga planerad fysisk träning för att bygga upp den kondition som erfordras för att kunna lösa sina uppgifter och över huvud taget finna tillvaron i det militära något så när dräglig. Vi menar att denna träning skall skötas av kvalificerad, för ändamålet väl utbildad personal, såsom nu i regel är fallet vid regementena. Vid dessa finns i allmänhet officer som genomgått gymnastiska centralinstitutet placerad som gymnastikoch idrottsofficer. Om denna verksamhet, som befälsstatdelegationen föreslår, skall delegeras ut till bataljonerna, har man ingen möjlighet att erhålla samma goda ledning i alla dessa instanser. Misstag på idrottens område — det är vi alla medvetna om — kan åstadkomma mycket allvarliga och långvariga skador. Därför vill vi samman hålla planering och ledning av denna utbildning centralt under utbildningsavdelningen för att där kunna placera den bästa och mest kvalificerade befattningshavaren för detta ändamål som finns på ett förband. Herr talman! Låt mig slutligen uttrycka ett önskemål med tanke på att vi har sett en hel del utredningar inom det militära området på den senaste tiden och att vi väntar ytterligare ett antal. Jag skulle önska att herrar utredare såge litet mera fördomsfritt och mindre traditionsbundet på de problem och frågor de har att brottas med. En friare och friskare syn på dessa problem skulle vara till gagn för krigsmakten och därmed också för landets försvar i dess helhet.

Herr talman! Det har ordats mycket i denna fråga, vilket kanske inte är så märkvärdigt med hänsyn till den stora utgift det ändock rör sig om. Jag kan till alla delar instämma i de synpunkter som utskottets talesman, herr Mellqvist, på ett så utomordentligt sätt har anfört tidigare i debatten. Det gäller en av de största utgiftsposter vi har att behandla, i runda tal 5 miljarder kronor. Regeringens och utskottets förslag innebär att vi för nästa budgetår får i princip samma försvarsutgifter som för innevarande år. Någon minskning kan man inte tala om, utan det hela får snarare betecknas som en nödvändig uppbromsning av utgifterna för detta ändamål. Med tanke på det statsfinansiella läget är det rimligt att vi även på detta område håller igen på utgifterna och så att säga rättar mun efter matsäcken. Försvaret har ju alltid varit högerns käpphäst. Att man från det hållet nu framlagt ett förslag, som ligger betydligt över regeringens i kostnadshänseende, förvånar väl ingen. Då högerpartiet jämt och samt talar om att begränsa utgifterna och gå in för skattesänkningar, borde man ha varit konsekvent och nu slutit upp kring regeringsförslaget. Men när det gäller försvaret finns det tydligen inga hämningar. Folkpartiets talesman har i dag anfört att folkpartiet vill försöka uppnå samförstånd med regeringspartiet i försvarsfrågan inom försvarsutredningen. Det borde enligt min mening varit möjligt för mittenpartierna att här sluta upp kring regeringsförslaget. Folkpartiet och centern har emellertid också ett eget förslag som ligger obetydligt över regeringens, men som dock ligger över — det är väl huvudsaken. Jag tycker att detta förslag verkar tämligen onödigt, ty de miljoner med vilka man bjudit över regeringens förslag kan inte i detta sammanhang, där det rör sig om sammanlagda utgifter på 5 miljarder kronor, tillmätas någon större betydelse. Förslaget har väl närmast tillkommit, synes det mig, för att man varit angelägen om att markera en skillnad. Herr talman! Jag skall inte orda längre, utan jag ber att få tillstyrka utskottets förslag på alla punkter.

Utskottet har inte ägnat dem någon större uppmärksamhet, utan anlagt ett mycket formellt betraktelsesätt och förklarat att det inte ingår i utredningens uppgifter att ta ställning till den fråga vi har väckt. Emellertid beror det på hur man ser på saker och ting. Jag tror säkert att utskottets motivering är väl vald, om man vill betrakta det hela formellt, men det gäller ju också vissa politiska bedömningar. Jag vill redan från början säga, att vi när vi har skrivit dessa motioner och rekommenderar en «successiv total svensk avrustning naturligtvis varit på det klara med att en sådan linje också har sina risker. Den är ingalunda risk fri, men å andra sidan har vi mot dessa risker vägt riskerna av fortsatt upprustning, och vi har dragit den slutsatsen, att en fortsatt upprustningspolitik i sig innesluter större risker än en avrustningspolitik. När man gör olika politiska värderingar, och det är väl det som det skall handla om här, vill jag säga, att det nuvarande militära och strategiska läget inte kan jämföras med situationen före och under första och andra världskrigen. Tillkomsten och utvecklingen av atomoch kärnvapen i kombination med robotar och satelliter har skapat ett helt nytt läge som reducerar och i de flesta fall omöjliggör försök av småstater att med konventionella vapen försvara sitt territorium. Detta är också en anledning till att de flesta mindre stater ingår i militärallianser som leds av en stormakt. Därtill bidrar inte bara kärnvapnen. Satelliterna, de interkontinentala robotarna bidrar också till det helt nya militärstrategiska läget. Biologiska och kemiska stridsmedel kommer sannolikt att användas i nya krig. ABC vapnen har numera berett mänskligheten möjligheter att begå kollektivt självmord. Jag vill påstå att ingen form av militärt eller icke militärt försvar i dag ger den alliansfria neutrala småstaten någon garanti — det gäller även såväl små som stora stater som ingår i ett paktsystem. Det rent militära styrkeförhållandet utvecklas ständigt till stormakternas fördel. Klyftan mellan småstaternas och stormakternas militära kapacitet ökar oavbrutet på grund av de senares relativt större ekonomiska resurser, råvarutillgångar och industriella kapacitet. En svensk militär avrustning, oberoende av omvärldens vilja att ta motsvarande initiativ, ger ingen garanti för att Sverige skall undgå att dras in i eventuella framtida väpnade konflikter. Men den isolerade avrustningen leder bort från kapprustningens väg och innebär åtminstone en möjlighet att bryta det militära vansinnets onda cirkel. Jag anser att de nuvarande rustningsmiljarderna slängs bort till ingen nytta. Jag vet att många betraktar detta synsätt som en utopi. Jag kan erkänna att det är mycket i detta som är svårt att bedöma. Jag sade tidigare att det har sina risker. Om riksdagskollegerna är så säkra på att den väg som ni beträder och har beträtt leder till möjligheter för oss att överleva eventuella kommande konfliktsituationer, kan jag förstå ert handlingssätt. Jag är emellertid rädd för att de har rätt som tidigare deklarerat, att upprustning och kapprustning ofelbart leder till krig, och det är det som gör mig mycket tveksam om att vad man nu går in för kan vara en riktig politik. Kostnaderna för försvaret uppgår ju inte bara till de 5 miljarder som det här talas om. Om vi räknar med civilförsvarskostnader, pensioner och mycket annat, så är vi uppe i nära 6 miljarder kronor. Jag har funnit att det visar sig vara mycket ont om pengar när vi diskuterar sociala reformer. Det är en rad nödvändiga ting som behövs men som inte kan genomföras på grund av dessa väldiga militärutgifter. Jag är väl medveten om att det uppstår många problem i de fabriker som tillverkar vapen om vi avrustar. Vi menar ingalunda att man helt plötsligt skall avskaffa alltihop, utan det måste ske efter mycket noggrann utredning. Naturligtvis måste nyproduktion planeras så att arbetarna får sysselsättning. Jag vänder mig emellertid starkt emot att full sysselsättning skall baseras på produktion av krigsmateriel. Herr talman! Jag vill också säga några ord om Viggen. Det första svenska reaplanet, Flygande tunnan, kostade cirka 500 000 kronor, den typ som kom därefter, Lansen, cirka 2 miljoner kronor, Draken 6 miljoner kronor och Viggen är nu som bekant uppe i 12 eller 15 miljoner kronor. Båda siffrorna kan vara riktiga ty vi vet inte exakt vad kostnaden blir. Det är ett dyrt plan. Försvars ministern sade att vi inte satsar på de dyraste delarna i försvaret men detta plan är ju så kostsamt, att herr Eliasson i Sundborn anser att vi måste exportera det, och försvarsministern var inne på samma linje. I detta sammanhang vill jag upplysa om — kammarledamöterna känner säkert till det — att Bofors-chefen Per Odelberg i en intervju i Dagens Nyheter förklarat, att man måste försöka få en liberalisering av möjligheterna att exportera krigsmateriel till stånd. Det är närmast stridsvagn S som är aktuell, och han framhåller följande: »Fortfarande finns det ett visst intresse för stridsvagn S från Natohåll. Men konkurrensen är hård från stridsvagnstillverkare i Västtyskland, Frankrike och England. Stridsvagn S är det största objektet i våra militära orderböcker. Vi har stort intresse av att söka exportera den. Många miljoner har investerats i bland annat dyrbara specialverktyg. Därför önskar vi få kostnaderna utslagna på så stora serier som möjligt.» Det gäller en stridsvagn som var så hemlig, att man när jag var nere i Bofors tillsammans med andra riksdagsledamöter bara kunde visa en del av den. Denna stridsvagn säljs till andra länder, och nu är man färdig att fortsätta efter samma linje då det gäller Viggen. Jag vill erinra om att det beträffande Viggenprojektet inte är sant, att det inte funnits riksdagsmän som tidigare varit mycket tveksamma. Jag kan nämna herr Åkerström, herr Spångberg och andra som tidigt satte frågetecken, men det skedde förgäves.

Vi har aldrig upplevt något liknande tidigare.» Jag är rädd för att vi, om vi fortsätter på kapprustningsvägen, kommer att vara beroende av experter även i fortsättningen. Det är klart att vi måste vara det då och då, men det förvånar mig att man så blint tror på experterna, att man är färdig att satsa på en helt ny giv som visar sig så dyrbar, att vi inte kan behålla planen i Sverige utan måste sälja dem till utlandet. Nu är detta plan inte någon helsvensk produkt utan synnerligen många bitar tillverkas i utlandet — det lär vara åtskilliga länder inkopplade. Om jag är rätt informerad lär planet redan finnas i det amerikanska flygvapnet. Jag kommer nu in på frågan om export av Viggen. Det är alldeles klart att herr Eliasson i Sundborn har rätt när han säger att om man tillverkar en mycket större serie så nedbringar man kostnaden per plan. Det är ju alldeles självklart. Hur många plan skall vi då försöka oss på att sälja? Var går gränsen? Vilka länder skall vi sälja till? En gång tidigare sade herr Eliasson att vi skulle sälja Viggen till neutrala länder. De lär emellertid inte ha råd att köpa så många dyrbara plan att det nedbringar kostnaderna så mycket som behövs. Jag skulle gärna vilja höra någon fråga: Tänker ni också erbjuda Sovjetunionen att köpa Viggen? Sovjet kanske har råd, men är det inte ur neutralitetssynpunkt litet äventyrligt? Det kanske hade blivit billigare om vi hade försett oss med Mig-plan från Sovjetunionen — de lär ha samma kapacitet — men det var väl ingen som kom på den idén. Har vi inte trasslat till det litet grand för oss nu? Visst har Viggenprojektet kostat mycket pengar hittills, men när jag och några kamrater till mig i en motion föreslår att arbetet på hela Viggensystemet skall avbrytas, så är det inte därför att vi tycker att man utan vidare kan slänga en miljard i sjön, utan det är därför att vi är rädda att om vi fortsätter på den inslagna vägen så kommer man att få kasta kanske både två och tre miljarder i sjön. Nej, jag har fortfarande uppfattningen att vi slagit in på en väg som inte är framkomlig; vi måste försöka bryta upprustningslinjen, vi måste försöka få fram i varje fall ett utredningsförslag om en total avrustning med allt vad det innebär. Jag vill, herr talman, yrka bifall till motionerna I:486 och II:609 under punkten 1 i statsutskottets utlåtande.

Herr talman! Efter den miljardrullning, som vi upplevt här i kammaren under förmiddagen, kan det naturligtvis synas förmätet att räkna med att kammarledamöterna skulle visa samma intresse i kväll. Nu gäller det ju bara hälsooch sjukvården, hjälp åt sjuka människor och andra hjälpbehövande i samhället, och det är givet att ledamöterna av riksdagens andra kammare inte har så stort intresse för att hjälpa människor så länge de själva är friska. Att jag tar till orda beror, herr talman, inte på att jag tror mig kunna ändra vad ett enhälligt utskott har föreslagit rörande en stor organisation. Ty fusionstänkandet har ju liksom blivit en sjuka inom svenskt samhällsliv, och en hel del människor menar, att bara man genomför en fusion eller skapar en stor enhet, så klarar man allting. Emellertid har jag i en motion yrkat avslag på Kungl. Maj:ts förslag om en sammanläggning av socialstyrelsen och medicinalstyrelsen. Min uppfattning härvidlag har inte alls ändrats av vad utskottet anfört i sitt utlåtande. Hälsooch sjukvården samt socialpolitiken är ju hörnstenar i vårt s.k. folkhem, i Socialsverige. Och jag vill tilllägga att vi har många kvarstående och ständigt nytillkommande problem inom dessa två områden att försöka komma till rätta med. I ett föränderligt sam hälle gäller det alldeles särskilt att utan byråkrati och onödig tidsutdräkt söka lösa problemen inom hälsooch sjukvården samt socialvården. Vi är nu inom dessa vårdområden i en situation där varje fördröjande åtgärd åstadkommer både lidande och ekonomisk skada för såväl individ som samhälle. Därför måste jag ur hälsovårdens, sjukvårdens och socialvårdens synpunkt beklaga att propositionen om en sammanläggning av de ifrågavarande två stora verken har framlagts. Detta förslag kommer nämligen, såvitt jag förstår, att innebära en paus i vårt reformarbete. Och vi behöver i dag ingen reformpaus — tvärtom måste vi försöka utnyttja alla personella och andra resurser för att komma till rätta med de problem som vi står inför på de tre här aktuella områdena.

av byråkrati och paragrafrytteri, som — efter vad jag kan förstå på grund av viss erfarenhet kan ha samma effekt som ett taggtrådsstängsel. Vi håller på att ånyo glida in i ett ämbetsoch tjänstemannasamhälle där folkstyret — demokratin — alltmer får karaktären av de befintliga eller obefintliga kläderna i Andersens saga om kejsaren och hans nya kläder.

Jag måste erkänna att jag ännu ej övertygats om att vi är framme vid att sjuk-, hälsooch socialvård skall ges med hjälp av datamaskin. Jag tror att vi skall vara väldigt tacksamma för att det ännu ej gått så långt. Jag har också genom mångårigt arbete inom hälsooch sjukvård kunnat övertyga mig om att en princip eller en paragraf inte kan vara viktigare än att snabbt kunna ge hjälp, vård och bot för kroppslig eller social sjukdom hos människor. Vi har ansett att huvuduppgiften för sjukvårdens huvudmän, landstingen, som praktiskt måste utöva aktiv sjukvård, varit och är att hjälpa eller rädda och om möjligt bota människor som behöver hjälp. Hjälpoch vårdorganens inre och yttre funktion måste snabbt och effektivt komma till uttryck på det sätt och i den anda vari sjukoch socialvårdens huvudmän förutsätts arbeta.

Inom sjuk-, åldringssamt ungdomsvården m.fl. områden är varje dröjsmål enligt min mening oförsvarbart. Jag vill också erinra om att landstingen den 1 januari övertog mentalsjukvården i vårt land. Därmed borde landstingen känna ansvar mot denna eftersatta vårdgren där det krävs en helt ny anda både inom och utom sjukhusen. Är det kanske meningen att den nya huvudmannen — landstinget — skall tvingas köra i gamla hjulspår och använda sand som smörjmedel? Kontakten mellan sjukvårdens och socialvårdens huvudmän och statliga myndigheter får inte heller fördröjas genom en djungel av byråkrati och paragrafrytteri, som ofta hindrar eller omöjliggör för huvudmännen att i tid kunna fullfölja sina ålagda uppgifter. Man måste lära sig att service på sjuk och socialvårdens område är någonting helt annat än service och rationalisering på ett varuhus eller i en stor industri. Här måste man komma ihåg att inom hälso-, sjukoch socialvård måste viljan att ge hjälp och människovård vara den dominerande.

Jag hade hoppats att utskottet skulle ha skjutit på denna fråga till framtiden, men en kungl. proposition har en underlig förmåga att hypnotisera till och med ett mäktigt utskott. Nu föreslås riksdagen att svälja och hylla något som är eller kan vara lika till innehåll och syfte som kejsarens nya kläder. Jag har i det här sammanhanget väckt en motion, II: 922, i vilken jag hemställer att riksdagen måtte besluta avslå Kungl. Maj:ts förslag att slå ihop hälsooch sjukvården samt socialvården till ett centralt verk. Jag yrkar bifall till denna motion. Nu kan det förefalla ganska meningslöst att yrka bifall till en avstyrkt motion och att begära omröstning i en sådan fråga. Men jag anser ändå att denna fråga är av sådan vikt, att riksdagsledamöternas ställningstagande bör få möjlighet att komma till uttryck i riksdagen. Om propositionen på denna punkt kommer att notera en mycket stor seger, får man självfallet hoppas att ett framtida gnäll om köbildning, byråkrati och paragrafrytteri inte skall komma till uttryck från dem som varit med om att genomföra denna »reform». För egen del får jag väl vänta och se om jag inte om några år kan konsta tera att vi på detta område kanske även gjorde ett fel.

Jag kan förstå att departementschefen tycker att det kan vara intressant för tjänstemännen att ha kontakt med varandra i ett stort ämbetsverk. Jag vet inte om man borde skaffa sparkcyklar, så att de kunde förflytta sig mellan de olika avdelningarna. Men vi får ta oss i akt så att vi inte råkar ut för vanföreställningen att de sjuka människorna är till för ämbetsverkets skull! Ja, herr talman, det skulle vara mycket att tillägga i denna fråga. Jag har den uppfattningen att man verkligen borde tänka sig för inom hälsooch sjukvården. Utskottet har skrivit: »Utskottet delar departementschefens uppfattning om fördelarna med en administrativ samordning på verksnivån. Motionärens farhågor blir inte särskilt tungt vägande vid en jämförelse med fördelarna.

Jag ber därför att få yrka bifall till motionen 922 som innebär avslag på Kungl. Maj:ts proposition. Jag har också i motionen 968 velat ge uttryck åt min uppfattning att tandvårdsbyrån bör få en förstärkning så att vi bättre än nu kan komma till rätta med tandvårdsproblemen. Jag vill erinra om att tandkaries och tandlossnandets sjukdomar är mycket besvärliga, varför vi har anledning att ge tandvårdsbyrån större resurser för att klara dessa problem. Jag vet inte riktigt hur jag skall tolka statsutskottets utlåtande på den punkten, men jag vill gärna tolka det så att tandvårdsbyråns resurser kommer att förstärkas och utbyggas i annat sammanhang så att situationen på tandvårdens område förbättras. Därför kommer jag inte att yrka bifall till denna motion. Det synes mig, herr talman, som om utskottet varit mera intresserat av namnfrågan än av sjukvårdsoch hälsovårdsfrågan. Jag hoppas att de nuvarande två verken kan bli kvar och att vi i stället effektiviserar deras verksamhet, men i valet mellan olika namn måste jag erkänna att medicinalstyrelsen täcker mera av vad hälsooch sjukvård samt socialvård innefattar. I fråga om föreslagna förändringar tycker jag att det endast är beträffande namnförslaget som propositionen har kommit in på rätt spår. I övrigt beklagar jag att vi har fått denna proposition nu, när vi behöver handla i stället för att genomföra en omorganisation som fördröjer arbetet.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att tala för ett par av de reservationer som är knutna till statsutskottets utlåtande nr 105. Efter herr Lundbergs anförande kan jag dock inte underlåta att också komma in litet grand på ett annat resonemang. Herr Lundbergs stora intresse för sjukvårdsfrågorna känner jag väl till från det lokala planet, och jag tror att alla vi här i kammaren är klart medvetna om att han, när han för talan på detta sätt, är driven av en äkta idealitet. Min uppskattning av den vill jag gärna ge uttryck åt. Då jag ändå kommer att stanna i en annan uppfattning än han i ställningstagandet till propositionen vill jag motivera detta. myndighet för hälsovården, sjukvården och socialvården har framför allt två huvudskäl förebragts. Det första är att det finns ett intimt samband mellan medicinsk vård och socialvård av i dag.

Visst kan invändningar resas och visst kan kritik riktas mot att denna motivering för sammanläggningen inte är så alldeles stark. Så har också gjorts av åtskilliga remissinstanser.

Dessa invändningar skall vi inte vifta bort som betydelselösa. När vår kungliga svenska regering vill rationalisera tycks detta i regel ske med samma metodik som näringslivet tillämpar: man slår ihop mindre enheter till större enheter. Men gränserna för vad som är optimalt i fråga om storlek är inte lätta att staka ut, och det torde vara ännu svårare i administrationen än det är i produktionen. Det ligger väl åtskilligt i mr Parkinsons iakttagelse att när en administration har nått en viss omfattning måste den byggas ut med flera organ för att administrera administrationen. Med detta vill jag således erkänna att jag har starka sympatier för herr Lundbergs motiveringar i motion nr 922 i denna kammare. Jag är lika övertygad som han om att man, när man institu tionaliserar vårdformerna, löper risk att glömma eller kanske nödgas bortse från människornas, individernas ofta mycket olikartade vårdbehov. Det må sedan gälla i fysiskt-psykiskt eller andligt hänseende. Jag kommer alltså inte till samma slutsats som herr Lundberg trots min allmänna reservation emot just fusionering, som han talade om, på det administrativa området. Jag yrkar inte avslag på propositionen, utan jag har instämt i både avdelningens och utskottets förslag om tillstyrkan till propositionen. Det har jag gjort bl.a. av den anledningen att ansvaret för själva vårdfunktionerna, herr Lundberg, nu ligger hos primäreller landstingskommunala huvudmän. Det är deras sak att kryssa mellan Scylla och Charybdis, d. v. s. att tillgodose effektiviteten och ändå inte försumma de individuella vårdbehoven. Det är en svår uppgift, men det är en huvuduppgift. Det krav, som också herr Lundberg ställt, att kunna få en snabb och ändamålsenlig kontakt mellan den statliga myndigheten och sjukvårdens, hälsovårdens och socialvårdens huvudmän, förefaller mig vara ett mycket berättigat krav att hävda. Det synes mig också vara möjligare att tillgodose detta krav om man har att söka kontakterna från det kommunala planet till det statliga planet inom ett ämbetsverk, naturligtvis under förutsättning att ämbetsverkets inre organisation är ändamålsenligt uppbyggd. Det räknar jag med att den successivt skall kunna bli, även om den inte är det hundraprocentigt från början. Jag vill så, herr talman, övergå till några detaljfrågor. I motionerna 1: 777 med herr Kaijser som första namn och II: 970 av fröken Wetterström m.fl. riktas kritik mot att propositionen avser att bibehålla socialdepartementets sjukvårdsdelegation. Den skall, sägs det, följa utbyggnaden av sjukvårdsresurserna i landet och riksplanera inom hela området. Det kan väl inte vara rationellt att bibehålla detta organ på departemental nivå samtidigt som just samverkande planeringsuppgifter skall åvila den nya medicinalstyrelsen och samtidigt som ett nytt planeringsoch rationaliseringsinstitut inrättas.

Det verkar som om departementschefen här inte fullföljt rationaliseringstanken utan dröjt kvar vid att varje förvaltningsområde måste ha ett speciellt planeringsorgan i Kanslihuset. Utan att reservera mig i denna fråga har jag ändå velat föra den på tal till den verkan det hava kan. Jag ansluter mig emellertid till utskottets uttalande att det ankommer på Kungl. Maj:t att pröva organisationsformen i detta hänseende. Jag vill gärna också som ett ord på vägen skicka med vad utskottet har skrivit några rader längre ned i förhållande till det jag nyss citerade, nämligen att »alltför många organ kan försvåra effektiva centrala insatser». Den andra fråga som jag ville ta upp är en ren organisationsfråga. Det gäller tjänsterna i toppen, behörighetskrav som bör ställas eller inte bör ställas på tjänstinnehavarna. Departementschefen vill inte uppställa några behörighetskrav och det är kanske riktigt när det gäller topptjänsten, men han betonar samtidigt, att vissa tjänster kräver viss speciell yrkesutbildning, och det förefaller mig självklart. Av det borde väl också följa att tillgången till sakkunskap måste finnas också i de högsta tjänsterna här. Det torde, såvitt jag förstår, med verkets tänkta uppbyggnad tillgodoses på medicinalsidan. I en reservation som är betecknad som nr 2 har reservanterna velat med sitt yrkande gardera verkets behov av sakkunskap även på socialvårdsområdet och begär ytterligare en överdirektör. Utskottets majoritet befarar att integrationen skall motverkas, om man har två överdirektörer under generaldirektören. Så behöver inte alls bli fallet, åtminstone med förnuftiga tjänstinnehavare, vilket jag förutsätter att man skall få. Om man får tjänstinnehavare som kan lämna personlig prestige åsido, bör tvärtom med den dubbla sakkunskapen i toppen en samverkan — och det är ju ett av sammanläggningens huvudmotiv — kunna på ett verkligt meningsfullt sätt vitaliseras. Benämningen på det nya verket har blivit en stor fråga; det har herr Lundberg alldeles rätt i. Det finns ingen anledning att ironisera över att det har kommit att bli så. Terminologi, adekvata uttryck för tankar och innehåll är ju som olja i ett fint maskineri. Det finns och det behövs, men det får inte flöda över. Benämningar skulle egentligen vara avpassade så att de utesluter missförstånd och utesluter meningsbrytningar i bagatellfrågor. Departementschefen föreslår namnet medicinalstyrelsen, utskottets majoritet föreslår socialstyrelsen. Det finns motionsförslag som erbjuder andra varianter; hälsooch socialvårdsstyrelsen är en, social-medicinalstyrelsen en annan. Skall man kunna undvika sammansatta benämningar, vilket flertalet av dem som har haft med frågan att göra tycks vara överens om, skall man antingen hitta på ett alldeles nytt namn, något som ännu ingen kunnat göra, eller också skall man bibehålla ettdera av de sammanslagna verkens namn. De sociala frågorna, som den nuvarande socialstyrelsen har att handlägga, har ju på så gott som alla socialvårdens områden direkt medicinsk anknytning. Det har blivit så framför allt sedan åtskilligt flyttats över till andra ämbetsverk såsom arbetsmarknadsverket och riksförsäkringsverket, för att nämna ett par exempel. Jag menar alltså att det torde vara svårt att bestrida riktigheten i reservanternas skrivning i reservation 1a där det står följande.

Herr talman! Med det sagda vill jag yrka bifall till reservationen 1a med herr Svensson som första namn, till reservationen 2 med herr Kaijser som första namn samt på alla övriga punkter till statsutskottets hemställan i utlåtande nr 105.

Herr talman! Jag kan instämma med fröken Ljungberg att det finns ett samband mellan sjuk-, hälsooch socialvård men vill erinra om att det också finns ett mycket bestämt samband med bostaden. Vad hade vi kunnat göra åt tbe om det inte skett en bostadssanering? När det gäller mentalsjukvården kommer möjligheten att utnyttja svensk natur med dess fauna och flora att höra till de viktigaste sjukvårdshjälpmedlen. Beträffande storleken av organisationen kan ju denna bli hur betydande som helst eftersom man alltid kan bevisa ett visst samband mellan olika verksamheter. Varför har vi ålagt landstingen sjukvården? Jo, därför att vi ansett att detta innebär en decentralisering och att människorna därigenom kommer varandra närmare, både huvudmannen och de sjuka, och därför att vi trott oss på ett bättre sätt kunna följa utvecklingen och vidta snabba åtgärder. Efter att ha decentraliserat på landstingssidan skall man nu centralisera och göra en fusion i toppen, som medför att det kan bli besvärligt att gripa sig an med aktuella problem. Det ligger mycket nära till hands att säga att ansvaret nu ligger hos landstingen.

Hur vi än resonerar, så kräver vi i Socialsverige, att människorna skall ha möjlighet att snabbt och effektivt få hjälp och stöd i en situation av aktuellt vårdbehov. Detta har varit bakgrunden till mitt ställningstagande.

Herr talman! I den fråga vi nu behandlar föreligger det som i de flesta andra frågor många olika uppfattningar, och var och en anser att han funnit det sanna ljuset. Jag skulle vilja säga några ord om en motion och en därpå grundad reservation, nämligen fyrpartimotionen II: 966 som bygger på det förslag som framlagts av den utredning som föregått denna proposition. Det framläggs ju i regel inga propositioner utan att det dessförinnan företagits en utredning. Den utredning som förberett detta ärende hade föreslagit inrättandet av ett planeringsråd, som skulle svara för sambandet mellan det föreslagna stora verket och sjukvårdsmännen. De ledamöter som står bakom denna fyrpartimotion har ansett att det ligger mycket i detta förslag, som också mycket kraftigt har understötts av Landstingsförbundet. Innan vi vunnit några erfarenheter är det naturligtvis svårt att säga vad som verkligen är riktigt. Jag håller med föregående talare om att det föreligger stora risker med ett alltför stort verk.

Vi får nu bara hoppas att vi inte skall behöva uppleva någonting av Parkinsons lag i detta nya verk. Det är uppenbart att det behövs en samordning av de medicinska och sociala åtgärderna både när det gäller nykterhetsvård, åldringsvård och långtidsvård. Det går inte att sätta in bara medicinska eller bara sociala åtgärder i de enskilda vårdfallen, utan det behövs en kombination av dessa åtgärder i så gott som samtliga fall. Vi hoppas nu att sammanläggningen skall bli värdefull och att socialvården skall få tillgång till medicinsk sakkunskap. Vi hoppas också att sammanläggningen skall medföra möjligheter att bättre utnyttja resurserna. En sammanläggning kan också medföra den fördelen, att konstlade gränser mellan de olika vårdformerna raseras. Det är bakgrunden till propositionens förslag. Avsikten är att ingen av de båda vårdformerna skall få dominera över den andra i det nya verket. De sociala aspekterna måste tillmätas samma värde som de medicinska, läkarens synpunkter skall inte väga tyngre än socialarbetarens. De båda tidigare organen skall ingå som likvärdiga delar i det nya verket och det anser jag vara en stor tillgång. När det gäller valet av namn hade man i propositionen lagt tyngdpunkten på det medicinska, och namnet »medicinalstyrelsen» föreslogs. I utskottsutlåtandet har man lagt tyngdpunkten på den sociala sidan av verksamheten och föreslagit »socialstyrelsen». Jag har alltid varit en samarbetsmänniska — jag kan väl i likhet med herr Lundberg påstå att jag har sysslat rätt mycket med detta område under 40 år — och därför vill jag betona båda aspekterna; jag tycker att det är riktigt och viktigt att få fram ett namn som syftar på båda verksamhetsfälten. Vi har därför föreslagit »social-medicinalstyrelsen». Det kan väl sägas att det är ett tungt namn, men spelar det någon roll? I dagligt tal kommer man ju alltid att använda förkortningen SMS. Vi vet ju hur vanligt och smidigt det är med förkortningar. Är det någon som säger någonting annat än SÖ om skolöverstyrelsen, JO för justitieombudsmannen, KU för konstitutionsutskottet? Ingalunda. Det är vad som i dagligt tal kommer till användning. Därför har vi föreslagit detta namn. Jag har för mig att man här i riksdagen inte brukar vara oemottaglig för kompromissförslag. Namnet »socialmedicinalstyrelsen» är ju en verklig kompromiss och täcker väl vad det nya verket skall syssla med. Det är en adekvat benämning — det kan man inte komma ifrån — som ger lika värde åt de medicinska och sociala aspekterna på vårdområdet. Herr talman! Jag skall inte tala längre om dessa frågor utan bara kort och gott yrka bifall till reservationen 1 b av herr Jacobsson m.fl. vid utskottets utlåtande nr 105.
Herr talman! Det skulle vara fascinerande att få föra en debatt med herr Lundberg om hur man skall tolka H. C. Andersen. Jag har förälskat mig i sagan om kejsarens nya kläder och blev något illa berörd när herr Lundberg liknade dem som har bedömt denna fråga i utskottet vid folket i sagan. Jag tycker närmast att det är herr Lundberg som ser spöken mitt på ljusa dagen — det gjorde väl de som tyckte att kejsaren hade vackra kläder på sig när de tittade på den i bara skjorta klädde kejsaren; herr Lundberg har ju fått för sig att verket nästan är skapat för att åstadkomma byråkrati på detta förvaltningsområde. Jag kan försäkra herr Lundberg — det gjorde ju även en tidigare talare — att vi i utskottet har bedömt saken på precis motsatt sätt: just för att kunna effektivera verksamheten, göra den smidigare och mer ändamålsenlig och för att kunna betjäna dem som skall betjänas genom denna verksamhet har vi velat vidta denna organisatoriska förändring. Det har talats om mastodontverk, och man har försökt kläda sina värderingar i ord som t.ex. sparkcyklar i förvaltningen och annat, men det verk vi här diskuterar är inte det största. Det finns de som är mycket större. Och de åtgärder som vidtagits för att decentralisera beslutanderätten tror jag skapar ett bättre och smidigare system än vi tidigare haft. Detta är möjligen en trosfråga, men vi har i varje fall haft den uppfattningen i statsutskottets tredje avdelning, där vi haft ett ganska tidsödande arbete att diskutera frågorna och bedöma dem från här angivna utgångspunkter. Risk för byråkrati föreligger i all förvaltning, herr Lundberg. Men man skall nog vara litet försiktig med att ta så stora ord i munnen och göra så generella värderingar som herr Lundberg gjorde. Om det förhöll sig på det sätt som herr Lundberg försökte förespegla kammaren, så kan jag försäkra att herr Lundberg skulle fått stöd av flertalet ledamöter. Den förebyggande hälsovården har många inslag även av social karaktär, som gör verksamheten svårhanterlig. Både den slutna och den öppna sjukvården kräver sociala insatser vid sidan av de rent medicinska, och många sociala fall kräver medverkan från medicinsk sakkunskap. Jag tänker här närmast på vården av alkoholister och liknande. Även gränserna inom åldringsvården är besvärliga att dra vid klassificeringen av socialvårdsoch sjukvårdsfall. Den samordning man vill åstadkomma ute på fältet — det är för övrigt ett egendomligt uttryck i sammanhanget — främjas ju av att man på det centrala planet försöker åstadkom ma en samordning vid bedömningen av frågorna. Även om jag inte kunnat övertyga herr Lundberg med vad jag nu har sagt kan jag ändå försäkra honom — och då tror jag att han litar på mig — att vi har trott motsatsen till vad herr Lundberg tror. Därför har vi i utskottet gått med på vad som här föreslagits. Sedan anlade fröken Ljungberg en del synpunkter på denna fråga, och dem instämmer jag gärna i. Men hon formulerade en mening på ett sätt som gjorde mig litet konfunderad. Hon sade ungefär att en institutionalisering av vårdformerna kan medföra besvär vid bedömningen av det individuella vårdbehovet. Vad ville fröken Ljungberg ha sagt med det? Skall vi för att förbättra den individuella bedömningen av vårdbehovet slopa institutionerna, eller vad är meningen? Hur som helst tror jag inte att fröken Ljungberg var ute efter detsamma som herr Lundberg. Och det är väl en effektivisering och förbättring av institutionerna som möjliggör en mera individuell bedömning av vårdbehoven och av den enskildes situation. Sedan talade fröken Ljungberg också om att man för topptjänsterna — det gällde närmast överdirektörstjänsten — borde kräva att vederbörande har täckning för de två olika huvudområden som det nya verket skall omfatta. Mot detta har utskottet anfört att det är värdefullt att de integrationssträvanden som organisationen byggts upp efter verkligen uppfylles, och då får man inte uppställa behörighetskrav för just topptjänsterna.

Jag tror att man tjänar syftet med samordningen bäst om man för topptjänsterna slopar behörighetskravet, vilket departementschefen har förordat och utskottet biträder. Att man i ett övergångsskede kan lösa frågor av både praktisk och personlig karaktär är en helt annan sak, men jag tror inte att man skall bygga upp verket med detta som målsättning. Jag vill sedan säga några ord om vad som har betecknats som en stor fråga och som enligt herr Lundberg har varit en stor fråga i utskottet. Jag vet inte vad man mäter med för mått, men om man mäter i tid tror jag inte att det var den största fråga som avdelningen har diskuterat med anledning av denna proposition, Vi har nog haft mer besvär med andra frågor. Att det inte föreligger reservationer kan vara ett uttryck för att det varit mycket ingående diskussioner inom avdelningen. Att man har stannat vid olika meningar i namnfrågan kan kanske vara ett tecken på att man inte haft tillräckligt mycket diskussioner. Nu tror jag inte att vi hade enat oss i den frågan även om vi haft dagslånga debatter. Frågor om namn är ju så känsloladdade och besvärliga i diskussioner. I publicitetshänseende kan denna sak naturligtvis klassas som en stor fråga. Om man anser att det har någon speciell betydelse om verket skall heta medicinalstyrelsen eller socialstyrelsen, kan det givetvis vara viktigt att ägna frågan mycket stor uppmärksamhet. Det har funnits många bud, Utredningen föreslog hälsooch socialvårdsstyrelsen, propositionen föreslog medicinalstyrelsen. I motioner har föreslagits socialstyrelsen och social-medicinalstyrelsen. Det har väckts en motion om att man tills vidare skulle kalla verket hälsooch socialvårdsstyrelsen och sedan efter ett halvår göra om namnet. Det finns en reservation som föreslår namnet social-medicinalstyrelsen. Det är ett slags mittenkompromiss, och jag tycker att den påminner om vad som sades på skämt när införande av högertrafik diskuterades. Det sades att man kunde göra en kompromiss och köra mitt på vägen. Det vill man: tydligen göra här genom denna underliga kombination av två namn på prov ett halvår, varefter man eventuellt skulle hitta på något mycket bättre. De alternativ som är realistiska att diskutera är väl socialstyrelsen och medicinalstyrelsen.

Det skulle väl roa många om vi tog upp tiden i dag med namnfrågan, men för utskottet är detta i och för sig inte någon stor fråga. Det är en praktisk fråga. Om man ger den ett principiellt innehåll, talar allting för att namnet skall vara socialstyrelsen. För oss är det alltså en mycket enkel och klar motivering. Vi tycker att det är självklart att verkets namn skall täcka hela verksamheten och inte enbart en del därav. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! När herr Bergman säger att den nya ordningen kanske blir bättre än den gamla, ger han uttryck åt något som inte bör få ligga till grund för en operation. Och eftersom vi sysslar med hälsooch sjukvård vill jag säga att ingen operatör skulle handskas så lättsinnigt med ett material innan han gör en operation. Här har också talats om gränsproblemen. Det gäller landstingens och kommunernas insatser på åldringsvårdens område — långtidsvården som hör landstingen till och vården av de normalt åldrande som hör kommunerna till. Varför har vi varit så försiktiga med att sammanlägga dessa olika uppgifter? Jo, därför att den normalt åldrande människan gärna vill vara i hembygden, och vi tar hänsyn till människorna. Men inom långtidsvården är det ju fråga om sjukhusvård, och vi önskar i dag inte se inskriptionen »I som här inträden, låten hoppet fara» över sjukhusportarna, utan vi vill försöka ge bot och lindring på sjukhusen. Jag måste säga att det skulle vara intressant att se den generaldirektör som skall bli chef för detta stora verk. Det kommer att krävas något alldeles extra av den generaldirektören. Han skall kunna sjukvård, han skall kunna administration o. s. v. Man kan ha goda föresatser, men här skapar man ett jätteverk som förutsätter nästan omänskliga arbetsprestationer av chefen, och därvidlag tror jag vi har anledning att se upp. Herr Bergman säger vidare att detta inte framstår som någon stor fråga, om man bedömer det som presterats av utskottet. Ja, det håller jag med om — det är ett mycket magert utlåtande. Men jag trodde att man inte bedömde sådana här frågor bara efter antalet sidor i ett utskottsutlåtande. Jag får dock erkänna att Kungl. Maj:ts proposition i det avseendet är vida bättre än statsutskottets utlåtande. Låt mig tillägga, herr talman, att ingen önskar högre än jag att mina bedömningar skall visa sig felaktiga. Men tyvärr säger erfarenheten att man ibland, efter att ha offrat miljoner och miljarder, måste konstatera att det låg något i de varningar som en gång framfördes, och då är det för sent att göra något.
Herr talman! Herr Bergman frågade vad jag egentligen menar med att man löper risken att vårdformerna institutionaliseras. Men, herr Bergman, det går så bra att fråga t.ex. den som har legat på sjukhus en längre tid och känner sig som ett offer för rutinen — »den nödvändiga rutinen». Rutinen är ett praktiskt-metodiskt uttryck för den effektivitet som man måste ha i institutioner av olika slag. Vad jag sade i mitt tidigare anförande var, att det förefaller mig vara en viktig uppgift för de huvudmän, som har hand om vårdfunktionerna, att skapa balans mellan å ena sidan det rutinmässiga, som effektiviteten kräver, och å andra sidan hänsynen till de individuella vårdbehoven. Jag tror att detta problem går att lösa åtminstone till dels. Vidare sade herr Bergman att det inte är önskvärt med sakkunskap hos dem som innehar topptjänsterna. Men det är egentligen ingenting som vi kan diskutera, herr Bergman, ty därvidlag har vi helt enkelt olika uppfattningar. Jag anser att det vore värdefullt med en differentierad sakkunskap i toppen, därför att på så sätt kommer den samverkan som detta verk kräver att kunna etableras. Till slut några ord i namnfrågan! Visst är »socialstyrelsen» ett vidare begrepp, herr Bergman. Det är väl ingen tvekan om detta. »Social» betyder ju »samhälls-» eller »samhällelig». Det är klart alltså, att det är ett mycket vidare begrepp, men det namnet säger inte någonting om vad verket skall syssla med.